Herr talman! Tappra kolleger! Den ekonomiska och industriella utvecklingen i våra Norrlandslän är i dag mer kluven än kanske någonsin tidigare. Mörka moln tornar onekligen upp sig, men det finns också en del ljusa inslag, vilket vi inte får glömma bort. Det är också viktigt att vi inte målar framtiden med mörkare färger än vad verkligheten motiverar. Till den positiva utvecklingen hör högskolornas och universitetets roll som motor och kraftkälla inte minst för de mindre företagen. Utvecklingen inom data och elektronik betyder likaså mycket. Rymdteknologin i Kiruna har oanade utvecklingsmöjligheter inom räckhåll, med stora avknoppningseffekter som fullt möjliga. Norrlandslänen får allt bättre utbildad arbetskraft och bättre företagsledningar. Forskarbyar och teknikcentra kan komma att betyda mycket som injektion i näringslivet. Det finns således mycket att se fram emot inom dessa avsnitt. Men: Vi måste realistiskt bedöma vår landsändas möjligheter de närmaste åren och det närmaste årtiondet. Vi får inte likt strutsen stoppa huvudet i sanden inför problemen. Herr talman! Vi står ännu en gång inför en ny och stor strukturomvandlingsepok i det norrländska näringslivet. Det är förändringar som kommer att innebära att företag tvingas lägga ner verksamheten och människor — framför allt unga — tvingas flytta. Den brist på trygghet som drabbar en familj vid en flyttning till en helt annan landsända är det få som kan förstå som inte har erfarit vad det vill säga att förlora sina vänner och sin släkt och ett invant, omtyckt arbete. Att tvingas bo på skilda håll två makar emellan skapar allehanda problem. Kanske förlorar dock barnen allra mest. Ännu en gång är det basindustrierna som sviktar. Gruvnäringen brottas med alarmerande problem. LKAB har förutskickat att hälften av personalstyrkan måste gå inom en mycket kort period. Boliden aviserar neddragningar i samma omfattning. Hela SSAB:s gruvnäring måste bort. 2 000 man måste gå. Prospektering efter nya malmfyndigheter läggs ned — det som tidigare alltid ansetts som förutsättningen för fortsatt gruvdrift. Stålindustrin brottas med en global överproduktion, som hotar delar av den europeiska stålindustrin. Även här kommer hälften av stålverken att tvingas stänga inom bara några få år. Det är en smärtsam omställningsprocess som kommer att drabba även vårt land. SSAB tvingas skära ned sin produktion. Nedläggningar och friställningar blir resultatet. Även de privata stålföretagen drabbas. Lönsamheten räcker inte till de nödvändiga investeringar som branschen behöver. Låglöneländerna i Asien och Sydamerika tar hand om en allt större del av produktionen. Hotet mot de svenska stålföretagens överlevnad är påtaglig. 2 000 man måste bort i ett nära perspektiv. Men det är inte nog med detta. Skogsindustrins lönsamhet är ytterst känslig för fluktueringar. ASSI:s verksamhet kännetecknas av för låg lönsamhet. Även här har friställningar aktualiserats. 300 man skall bort inom sågrörelserna. Inte heller här räcker lönsamheten till nödvändiga investeringar. Utöver konkurrensen utifrån mot våra basindustrier och en sviktande lönsamhet innebär den nu aviserade omläggningen av energipolitiken — med tidigarestängningar av våra kärnkraftverk med kraftiga energiprishöjningar som följd — att de företag som trots konkurrensen utifrån klarade sig, ändock kommer att tvingas på knä. Prishöjningar på el med upp till 50 96 selektivt i vårt land, som scenariot visar, inryms inte i de priser som marknaden bestämmer och vill betala. En ändrad energipolitik i den riktningen kommer att ta död på framför allt den norrländska basindustrin. Ingen industri är mer beroende av ett lågt energipris än ASSI.

Herr talman! Än en gång kommer således det pressade Norrland att drabbas hårdast, och alldeles särskilt Norrbotten, det län som under tiden efter sista världskriget haft den största arbetslösheten — i särklass — och den största utflyttningen. Tillfälliga incidenter i omvärlden får inte i form av några tvära och oöverlagda kast styra vår energipolitik, som måste vara långsiktig. Moderata samlingspartiet säger nej till att utsätta vårt näringsliv och vår utveckling för störningar av det slaget. Detta ändrar för den skull inte våra krav på full säkerhet i våra kärnkraftverk. Men även det norrländska jordbruket sviktar betänkligt under en otillräcklig lönsamhet. Antalet brukare minskar mycket kraftigt. Produktionen är klart otillräcklig för att föda landsändans människor. I en krissituation vore den klart otillräckliga tillgången på mat en allvarlig faktor i försvaret av våra gränser. Medelåldern stiger inom brukarleden. Någon nyetablering och förnyelse sker inte längre. Det är kanske inte så konstigt. Ett jordbruk innebär i dag för en normalgård investeringar om tillsammans ca 2,5 milj.kr., medan samma jordbruk inte förmår bära större investeringskostnader än i storleksordningen 700 000 kr. Läget är därför allvarligt. Det norrländska inlandet drabbas särskilt hårt. Där är medelåldern för jordbrukare på väg mot pensionsåldern. Med den utvecklingstakt vi nu har har inlandet inga jordbruk kvar efter en 20-årsperiod. Men dessa beskrivningar är inte tillräckliga. Norrlandslänen dräneras även på andra och mer tillgängliga resurser skattevägen. Således betalar människor och företag i Norrlandslänen miljarder kronor till de centrala löntagarfonderna, pengar som sedan går till köp av aktier i börsföretagen, betalningar som går till de tidigare aktieägarna — inte till nya jobb eller utveckling, varken i landet i stort eller i Norrland. Norrlandslänen betalar genom de nuvarande formerna för statsbidrag även flera miljarder mer till människor i storstadsområdena i form av barnomsorgsavgift, färdtjänstmedel och bostadsstöd än de själva får. Låt mig ta några exempel. Medan färdtjänsten i Stockholm får 105 kr., Göteborg 97 kr. och Malmö 57 kr. per person i bidrag, får Arjeplog 17 kr., Storuman 9 kr., Strömsund 14 kr. och Ånge 16 kr. per person i bidrag. Medan barnomsorgsbidraget till Solna är 24 500 kr., till Sundbyberg 24 400 kr. och till Järfälla 22 500 kr. per barn, är samma bidrag till Arjeplog 4 900 kr., Norsjö 4 300 kr., Ragunda 5 100 kr. och Timrå 6 500 kr. Och detta är inte allt. Fortfarande består Norrlandslänen övriga Sverige med ung, välutbildad arbetskraft, den ungdom som egentligen är Norrlands egen framtid. Den framtiden tvingas vi avstå ifrån — fortfarande, efter alla dessa år. Herr talman! Socialdemokratisk politik har under åren som gått kommit att innebära ett hot mot Norrlandslänens utveckling och expansion — faktiskt och möjligt att belägga med statistik. Det som framför allt bidragit är den klassiska socialistiska skattepolitiken, den solidariska lönepolitiken som kommit att slå ut hela branscher och orter, den klart orättvisa fördelningspolitik som kommer till uttryck i den nuvarande statliga bidragsgivningen, som jag nyss gav några exempel på, de för allt näringsliv så öppet kränkande löntagarfonderna och den så envetet bidragsbaserade regionalpolitiken. Jag är övertygad om att de flesta län kommer att applådera riksdagens beslut i morgon om att mera pengar kommer att tilldelas över länsanslagen. Sven Lundberg och Ture Ångqvist förvånade mig dock mycket. Jag tror inte heller att de gjorde sig tolk för de olika länsstyrelsernas uppfattning i denna fråga. Framför allt vill jag understryka att det under så lång tid förhärskande antiföretagarklimat som fått breda ut sig i vårt land bidrar till denna utveckling. Där har framför allt facket varit pådrivande och normlikare. Hur har socialdemokratin under alla dessa år kunnat acceptera och delvis varit Prot. 1986/87:128 påhejare till den öppna negativism i förhållande till småföretagandet som varit förhärskande? I de norrländska orterna, där alla känner alla, har den attityden till företagare i allmänhet blivit förödande. Idéer och ambitioner hos presumtiva företagare har lagts åt sidan. Att regeringen nu verbalt bekänner sig till en annan syn på värdet av företagarna och företagandet är bra. Låt det dock inte stanna vid enbart fagert och överslätande tal! De mindre företagarna är och kommer i än högre grad att vara Norrlandslänens framtid i fråga om ny sysselsättning. Företag med mindre än 20 anställda kan etableras på de flesta orter även i glesbygdslän. Låt oss därför skapa ett mer småföretagsvänligt bemötande — från kommuner, från myndigheter och från staten. Avreglera. Undanröj hinder för etablering. Ta bort skatten på arbetande kapital i företagen. Underlätta arvsskiften. Skapa möjlighet för människor att få utbildning i det företag de sedan skall arbeta i. Skapa mer tidsenliga finansieringsformer. Öka etableringsoch investeringsbenägenheten genom att tillåta vinsterna att öka — i dag är det bara de stora exportindustrierna som tjänar pengar. Till sist: Avskaffa löntagarfonderna. Utan en småföretagarexpansion i glesbygd och Norrlandslän kommer vi att få leva med obalansproblemen i sysselsättningen i dessa bygder. Utan en sådan utveckling kommer hotet mot framför allt inlandet att fortsätta att vara en realitet. Utskottet ställer sig bakom skrivningen i min motion A464 om att åtgärderna i Norrlandslänen, inte minst i Norrbotten, skall spänna över ett brett register och syfta till industriell breddning och förnyelse, där det gäller att genom olika insatser öka beredskapen inför tänkta växlingar i konjunkturerna nationellt och internationellt. Det gäller nu för regeringen att leva upp till vad ett enigt utskott sagt — men detta fordrar helt andra initiativ och en annan insikt i vad som krävs. Jag anbefaller därför socialdemokraterna i kammaren att läsa och ta ledning av vad som sägs i de moderata reservationerna i utskottsbetänkandet. Striden i dag gäller långt mer än de 300 milj.kr. som regeringen inte fick men som länsstyrelserna kommer att få, och det med råge. Striden gäller i stället vilket samhälle vi skall ha. Skall politiker dra upp snäva ramar, eller skall vi ge människor möjlighet att själva skapa sin framtid? Skall besluten fattas allra längst upp i hierarkin, eller skall de fattas så nära människorna som möjligt? Svaren borde vara lätta att ge. Jag beklagar socialdemokratins oförmåga att acceptera hur människor egentligen vill ha det. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga moderata reservationer i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1986/87:13.

Herr talman! Debatten har nu pågått i snart nio timmar, och något speciellt nytt kan man väl knappast vaska fram i denna fråga. Jag skall därför begränsa mitt inlägg. Årets regionalpolitiska debatt har präglats av den uppgörelse som oppositionen gjorde i arbetsmarknadsutskottet. Debatten har hela dagen kretsat runt denna uppgörelse. För min del tycker jag att den uppgörelsen är betydligt bättre och ger mer pengar än det förslag som regeringen från början hade lagt. I utskottsskrivningen sägs beträffande uppgörelsen att man skall återkomma med betydligt större satsningar. Jag förstår inte hur man ifrån socialdemokratiskt håll kan påstå att det ger mindre resurser till regionalpolitiken. Ture Ångqvist var uppe i debatten tidigare i dag. Jag vet att Ture Ångqvist är fullmäktigeordförande i Vilhelmina i Västerbotten. I Vilhelmina har man behov av betydligt större glesbygdsstöd än man kan få. Ture Ångqvist är inte närvarande i kammaren nu, och det är beklagligt. Utskottsmajoriteten har nämligen gett Ture Ångqvist möjlighet att få mera glesbygdsstöd till sin kommun. Det gäller en höjning av länsanslagen med 40 90. Jag hade hoppats att Ture Ångqvist skulle ha kunnat kommentera detta, men tyvärr är han alltså inte här just nu. Herr talman! Jag vill något kommentera en reservation som vi har tillsammans med folkpartiet. Det gäller reservation nr 19 om avskaffande av sysselsättningsstödet i stödområde C. Jag kommer själv ifrån ett område inom stödområde C, och jag vet hur man har tagit emot denna nedskärning. Man tog det mycket illa. Det måste vara på samma sätt i andra kommuner som tillhör stödområde C,t.ex. kommuner i Bergslagen och Norrlandskommuner. Lars Ulander tyckte tidigare i dag att detta inte var någonting, och det förstår jag. Utskottets ordförande bor ju i storstaden och känner inte till de problem som man har ute i glesbygdskommunerna. Jag tycker att utskottet skulle ha gått med på den skrivning vi hade, men tyvärr lyckades vi inte åstadkomma en sådan uppgörelse. Jag kan ta ett exempel från min egen hemkommun, där man har sysselsättningsstöd. Under dessa två år har man fått ca 10 milj.kr. i stöd. Det har varit ett mycket bra stöd. Trots det har kommunerna i Dalsland tappat befolkning. Vid den uppvaktning som landshövdingen och kommunalmännen ifrån Dalslandskommunerna gjorde sades från utskottets sida att man där hade för liten arbetslöshet och att det därför inte fanns någon anledning att ge sysselsättningsstöd. Det tror skam det. När folk flyttar ut, minskar ju arbetslösheten. Det fungerar på det sättet. Jag tycker att det är en bra regionalpolitik om man kan behålla människorna kvar i kommunerna. Nu tappar vi detta, men vi kan i alla fall ha som tröst att vi får ett högre länsanslag. Något högre länsanslag tror jag att också Älvsborgs län kommer att få när vi nu höjer det med 40 90. Jag hoppas att man satsar dessa pengar just i glesbygdskommunerna.

Herr talman! Jag har inte tänkt fortsätta på den del av den dagslånga debatten som behandlar frågan om 200 milj.kr. är bättre än 300 milj.kr. — eller tvärtom. Jag konstaterar bara i korthet att vpk genom denna operation gjorde ett svanhopp i knät på de borgerliga och därmed avsevärt försämrade regionalpolitiken. Jag har tänkt uppehålla mig huvudsakligen vid en annan del av det vida begreppet regionalpolitik, nämligen den del som handlar om utlokalisering av statlig verksamhet och statliga myndigheter. I en socialdemokratisk motion A454, som också har behandlats i utskottsbetänkandet, har ett antal socialdemokrater skrivit ner några krav som vi anser vara angelägna på detta område. Den statliga sektorns betydelse för den regionala utvecklingen uppmärksammades tidigt under 1970-talet, och då utlokaliserades ett trettiotal myndigheter från Stockholm. Dessa förändringar berörde ganska många anställda — ca 10 000—i de verksamheter som då flyttades. Och vad har hänt sedan 1970-talet? Nu har det här arbetet förändrats till att i huvudsak omfatta omlokalisering av ny eller expanderande verksamhet, dels decentraliserade beslutsfunktioner, dels arbetsuppgifter som flyttats ner från central till lokal nivå. Vad har då hänt när det gäller lokaliseringar under de senaste åren? Vi kan titta i backspegeln på de fem senaste åren, från 1982 och framåt. Att jag föredrar att inte gå längre tillbaka beror på att jag då skulle komma in på de borgerligas regeringsperiod, och då var resultatet mångdubbelt sämre än under de senaste fem åren. Från 1982 har nio statliga verksamheter helt eller delvis, ibland genom omorganisation av tidigare verksamhet, omlokaliserats till nya orter i landet. Totalt har det rört sig om 572 arbetstillfällen. Inom dessa nio statliga verksamheter har 270 arbetstillfällen hamnat i Stockholm, medan 302 utlokaliserats till landet i övrigt. Alltså har nära hälften av de sysselsättningstillfällen som tillkommit stannat i Stockholmsregionen. Det är inget bra resultat. I rättvisans namn skall dock understrykas att det nu finns förslag, som är på väg att genomföras, om utlokalisering av ytterligare ca 280 arbetstillfällen till Ludvika, Örebro och Kiruna. Men även med det tillägget är antalet arbetstillfällen som utlokaliseras till de prioriterade områdena ytterst begränsat. Av de totalt 852 omlokaliserade arbetena har endast 100 styrts till landets största län, som har en arbetslöshet som är mer än dubbelt så hög som i riket i övrigt. Om de statliga utlokaliseringarna verkligen skall användas i regionalpolitiskt syfte, borde faktiskt de län som har den största arbetslösheten också få I motionen påpekar vi att en översyn av den statliga verksamheten är viktig 21 maj 1987 för att få fram vilka enheter som kan utlokaliseras. Vi menar också att utlokaliseringen skall ske enligt fattade riksdagsbeslut. Vad skriver då utskottet om motionen och våra krav? Utskottet anför dels att decentraliseringen inom statsförvaltningen skall ägnas fortsatt uppmärksamhet, dels att den tillsatta statssekreterargruppen fortlöpande bör pröva möjligheterna att åstadkomma decentralisering/utlokalisering av den statliga verksamheten. Det är naturligtvis en fin skrivning som arbetsmarknadsutskottet presenterar innan motionen avstyrks. Att ägna frågan fortsatt uppmärksamhet och fortlöpande pröva möjligheterna, det låter vackert. Förhoppningsvis skall denna vackra skrivning kanske så småningom resultera i att även det län som har landets största arbetslöshet i framtiden skall få en större del av de utlokaliserade jobben. När det sedan gäller arbetsgrupper, som utskottsbetänkandet hänvisar till, skall jag erkänna att jag inte i detalj känner till hur de arbetar. Men jag vill gärna bidra med några tips på myndigheter som jag tycker man borde ta sig en extra titt på, när man ”fortlöpande prövar” möjligheterna till utlokalisering. Varför inte titta litet extra på t.ex. generaltullstyrelsen, som är centralt belägen här i Gamla stan och har över hundratalet arbetstillfällen? Varför skulle inte den delen av statsbyråkratin kunna flyttas ut i landet? Med dagens moderna telekommunikationer är avstånden inte avgörande för verksamheten. För att inte tala om hur många attraktiva bostäder man skulle kunna ordna för ungdomar i de lokaler som generaltullstyrelsen nu förfogar över mitt i centrala stan. Eller, varför inte pröva möjligheten att utlokalisera delar av den byråkratbjässe som naturvårdsverket med 583 anställda utgör i Solna? Kanske finns det en möjlighet att t.ex. utlokalisera delar av verket till Norrbotten. Varför inte till Jokkmokks kommun? Där finns det massor med frisk luft och rent vatten. Jag har svårt att föreställa mig att närheten till en orörd natur på något sätt skulle vara negativ för naturvårdsverkets nuvarande eller framtida verksamhet, tvärtom. Även om det naturligtvis knappast kan bli tal om någon massutlokalisering av verk och myndigheter, liknande den som skedde på 1970-talet, finns det ännu många delar av statsbyråkratin som går att utlokalisera. Genom den utbyggda, moderna teletekniken är inte heller avstånden av någon avgörande betydelse. Naturligtvis finns det ett psykologiskt motstånd bland många byråkrater. Det är därför inte helt utan konflikter att flytta statliga verksamheter. Men det motståndet måste övervinnas. Herr talman! Slutligen har jag den förhoppningen att de redskap som anges i arbetsmarknadsutskottets betänkande skall börja ge ett bättre resultat i form av fler utlokaliserade verksamheter till det län som drabbats allra hårdast av arbetslösheten. Med andra ord, en stabil regionalpolitik bör också resultera i en kraftigare minskning av arbetslösheten även i Norrbottens län.

Herr talman! I Norrbotten har statens ägande av skogar, malm och vattenkraft lett fram till en omfattande etablering av statliga företag. LKAB, ASSI och Vattenfall är exempel på detta. Vi har från vpk länge varnat för hur utvecklingen skulle bli om vinsterna från dessa företag fördes ut från vårt län. De borde i stället ha plöjts ner i utveckling av dessa företag mot ökad förädling, produktoch marknadssatsningar och använts till uppbyggnad av regionala investeringsfonder som kunnat tas i bruk för riktade insatser inom en i vid mening samhällsägd företagssektor. Jag har i min motion A427 föreslagit att regeringen utarbetar ett handlingsprogram för utveckling av Norrlands inland. I den motionen har jag försökt ge en sammanpressad historik över utvecklingen från koloniseringstidens naturahushållning till dagens läge i inlandsområdena. Motionen hänvisar till andra vpk-förslag som utvecklats i särskilda motioner. Förslagen har i huvudsak sammanfattats i reservation 45 till detta betänkande. Nu hotas tusentals jobb vid de statsägda företagen i Norrbotten. Vårt län har länge haft större arbetslöshet än andra delar av Sverige. Personalnedskärningarna vid de statsägda företagen hotar att förvärra detta läge. Det behövs enorma insatser för att vända denna utveckling. Vänsterpartiet kommunisterna har i sina förslag att omvandla löntagarfonderna till investeringsfonder i samhällsägda, kooperativt ägda och löntagarägda företag sett en resurs som kunnat användas i en offensiv regionalpolitik. Vi har också krävt att en del av vinsterna från vattenkraften skulle återgå till produktionslänen för samma ändamål. Hittills har dessa framstötar avslagits av mer eller mindre enhälliga riksdagsmajoriteter. Vårt parti har ensamt stått för denna inriktning. Jag vill i likhet med Hans Petersson i Hallstahammar säga att det är ett utpräglat hyckleri att påstå att frågan om det omdiskuterade anslaget — hur man än använder den ekonomiska ekvationen på regionalpolitiken — skulle vara avgörande för vem som satsar och hur mycket man satsar. Om t.ex. vpk:s förslag om produktionsavgift på den äldre vattenkraften hade bifallits skulle skogsregionerna, de regioner där man producerar vattenkraften, ha tillförts mångmiljardbelopp årligen. Norrbottens län skulle ha tillförts runt 500 milj.kr. per år. Vpk:s påstådda svanhopp till någons knä är rätt oväsentligt i sammanhanget. Men i vems knä sitter Sten-Ove Sundström, som inte tagit till vara den möjlighet som ett bifall till vpk:s motioner skulle ha medfört? Herr talman! Naturligtvis är problemen vid de statliga företagen i Norrbotten oerhört svåra just nu. Men dessa måste mötas med offensiva samhällsinsatser, samhällsinsatser av den omfattningen att ingen avskedas innan nya jobb i länet kan erbjudas. Självfallet har det stor betydelse vad som händer inom stora och viktiga sektorer av privat verksamhet inom Norrbotten. Det är inte oviktigt om SCA vidareförädlar eller inte i sina sågar och massafabriker i Norrbotten. Bolidenbolagets framtidsplaner kring gruvdrift, fullutnyttjande av malmer och smältverkspolitik påverkar förhållandena också i Norrbotten. Saab har en anläggning i Luleå. Det är självklart att det finns ett stort länsintresse när det gäller utvecklingen av denna. Det vore intressant om industriministern — Prot. 1986/87:128 ville tala om vad regeringen har gjort för att stimulera eller tvinga fram 21 maj 1987 insatser för utveckling av dessa företag, så att de kunde ge flera jobb och flera underleverantörer i länet. Om inte industriministern kan tala om det, kan ju någon annan socialdemokratisk representant, exempelvis Sten-Ove Sundström, redogöra för den frågan. Herr talman! Jag vill till sist läsa en dikt som jag tror täcker de känslor som folket i Norrbotten länge haft inför sin situation. Den är skriven av skogsarbetaren och arbetarpoeten Tage Hägglund från Lillpite. Tage Hägglund finns inte mer ibland oss. Men hans starka patos för sin bygd och sin klass lever kvar i hans dikter. Dikten är hämtad ur diktsamlingen Över klyftorna ett rop.

Herr talman! Låt mig säga till Paul Lestander att jag i denna fråga definitivt inte sitter i någons knä. Jag rekommenderar Paul Lestander att läsa i näringsutskottets betänkande nr 34, som skall behandlas nästa vecka, s. 33 längst upp. Han kommer då att upptäcka att hans motion har blivit ordentligt och välvilligt behandlad. Jag tycker han skall läsa betänkandena litet bättre innan han ger sig ut och kritiserar mig på det här området.
Herr talman! Om det bara var frågan om att läsa betänkanden, skulle det vara enkelt för Sten-Ove Sundström. Det är inte mer än drygt en månad sedan denna fråga debatterades i kammaren och ställdes under omröstning. Motionen om produktionsavgift för äldre vattenkraftverk föll, delvis på grund av Sten-Ove Sundströms röst. Om man sedan i ett betänkande uttalar sig för en utredning är det i och för sig bra, om bara utredningen följs av praktisk handling. Men i detta fall är det fråga om regionalpolitiska insatser här och nu. I det perspektivet är skrivningen möjligen bra när det gäller åtgärder på sikt, men den löser inga problem. Jag noterar också att Sten-Ove Sundström avstod från att svara på mina Övriga frågor.
Herr talman! Det bjuder mig emot att läsa innantill för Paul Lestander eftersom han borde kunna göra det själv. Återigen rekommenderar jag s. 33 i nämnda betänkande. Där kommer han att finna att hans önskemål på detta område i stort sett är tillfredsställda. Tyvärr tar utredningar litet tid. Men de kan vara en förutsättning för att övertyga andra som är intresserade av detta område att det är en bra idé som kommer till utförande. Det finns alltså inga större skiljaktigheter mellan oss på detta område. Jag beklagar bara att Paul Lestander inte har läst igenom betänkandet. Det skulle underlätta en eventuellt fortsatt debatt.
Herr talman! Det måste vara utmärkt för Sten-Ove Sundström att få debattera med någon som inte har läst på den fråga som debatteras. Då kan jag anta att jag är en jämbördig debattmotståndare till Sten-Ove Sundström. Faktum kvarstår att Sten-Ove Sundström vid flera tillfällen här i kammaren har röstat emot produktionsavgift på vattenkraft. Det är möjligt att han nu har en skrivning som föreslår en utredning. Men faktum kvarstår att när det gäller en produktionsavgift på flera hundra miljoner till Norrbotten har Sten-Ove Sundström varit en ivrig och ihärdig knapptryckare för att förhindra att en sådan genomförs.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden har vi socialdemokratiska ledamöter från Norrbotten begärt att en översyn skall ske över vilka enheter i de expanderande statliga verksamheterna som kan utlokaliseras samt att dessa utlokaliseringar sker till de delar av landet, där skogslänen tillhör de mest prioriterade, vilket också riksdagen tidigare sagt. Sten-Ove Sundström har här utvecklat våra synpunkter, men jag vill ändock något beröra den förhållandevis positiva skrivning som vår motion rönt från utskottets sida. Utskottet framhåller bl.a. att det för närvarande pågår en genomgång med ett antal verk och myndigheter för att undersöka vilken typ av verksamheter det kan bli frågan om. Det tycker jag är bra. Men sedan säger utskottet att genomgången också utmynnar i förslag till vilka orter det kan vara möjligt att utlokalisera verksamheter. Med en sådan skrivning befarar jag att orter som ligger i periferin aldrig kommer att prioriteras vid utlokaliseringar. Till de verkliga ytterområdena i vårt land räknar jag då de kommuner eller kommundelar som också i Norrbottens län ligger perifert. Jag hade till fullo accepterat utskottets skrivning till denna del, om den hade varit sådan att utlokalisering skall ske till de delar av landet där behoven ärstörst. Är det så, att de orter där behoven är stora av extraordinära insatser också är i behov av en förstärkt infrastruktur, måste den förstärkas. Ett led i en sådan strävan är regeringens förslag om det nya regionalpolitiska anslaget. Tyvärr måste jag som norrbottning konstatera att en majoritet av utskottet inte är beredd att bidra till en sådan förstärkning. I utskottets betänkande finns en bilaga med statistiska uppgifter om den regionala utvecklingen i landet. Trots att samtliga våra basnäringar i länet sviktar, har faktiskt sysselsättningsläget för länet något förbättrats. Denna förbättring har kunnat åstadkommas genom ett brett register av olika insatser, alltsedan regeringsskiftet 1982. Om fortsatta insatser uteblir, är risken uppenbar att följderna för Norrbottens län blir förödande. Sänkningen av arbetsgivaravgiften i länet har skapat en bättre konkurrenskraft för företagen. Länsstyrelsens utredning om resultatutvecklingen inom tillverkningsindustrin visar att utvecklingen varit positiv alltsedan sänkningen skedde. Det finns nu möjligheter att den negativa inställning som det privata näringslivet har till att etablera sig i länet kan brytas. Statistiken är dock fortfarande för länets vidkommande en mycket dyster läsning. Ingen av länets 14 kommuner har en arbetslöshet som tillnärmelsevis ligger under riksgenomsnittet,trots att bl.a. omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder har vidtagits. I beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning och anställda med rekryteringsstöd har vi trefalt fler än landet i övrigt. 1986 hade så gott som samtliga kommuner ett minus i tabellen på flyttningsöverskottet med blygsamt undantag av Tornedalskommunerna Pajala och Haparanda. Förklaringen till denna ökning för Tornedalen finns i att friställda gruvarbetare har återvänt från malmfälten, icke till ett nytt arbete utan till fortsatt arbetslöshet. Som framgår av tabellen har vi i länet därtill en regional obalans. Pajala kommun exempelvis har så länge jag minns ståtat på första plats i arbetslöshetsstatistiken bland landets samtliga kommuner — detta trots att kommunen sedan 1950-talets mitt, då jag lämnade den kommunen, som jag trodde för en trygg anställning i gruvan i Kiruna, har halverat sin befolkning. Pajalas tätposition kommer snart att övertas av malmfältskommunerna, Prot. 1986/87:128 men icke på ett sådant sätt som vi önskat oss. I dagarna kommer styrelsen för LKAB att tillkännage sin strukturplan. Den kommer, är jag rädd för, att medföra kraftiga personalreduceringar i både Gällivare och Kiruna. Om så skulle ske, är det viktigt att komma ihåg att bakom varje siffra för övertalighet och permitteringar finns ett antal människoöden dolda. Det är många som vill vara med när det gäller utveckling av företag eller start av nya. Tyvärr gäller detta inte alltid i nedgång. Vid personalreduceringar känner de anställda att de står tämligen ensamma. Eftersom riksdagen nästkommande vecka behandlar gruvoch mineralpolitiken, har jag icke för avsikt att vidare beröra detta nu. Sällan eller aldrig är det någon som nämner något om den nordostligaste delen av vårt avlånga land. Det är Karesuando, en församling inom Kiruna kommun som var en egen kommun fram till 1970 och som till ytan är lika stor som Blekinge. Av drygt 700 människor som är i arbetsför ålder är i dag ett hundratal arbetslösa. Av de övriga saknar ytterligare ett hundratal ett varaktigt arbete men finns nu i beredskapsarbete eller utbildning. Formelprodukter inom Samhällsföretag är den största arbetsplatsen. Här i huvudstaden är det ingen som hör deras opinionsyttringar om varaktiga arbeten, för dessa är så få i Karesuando och dessutom så långt borta. Våra ungdomar har det svårast. Inget nämnvärt i fråga om varaktiga arbetstillfällen har kunnat erbjudas ungdomarna under en lång följd av år. Jag vågar påstå att våra ungdomar med en enkel biljett till Stockholmsregionen får svara för den största delen av den s.k. geografiska rörligheten på arbetsmarknaden. Än fler av våra ungdomar skulle återfinnas här i Stockholmsregionen om icke bostadssituationen verkade som en bromskloss mot ökad utflyttning. Herr talman! Med vad jag här helt kort har sagt om situationen i vårt län vill jag att stapeldiagrammet av arbetslöshetsstatistiken och flyttningsstatistiken skall vara vägvisare för de regionalpolitiska satsningarna och icke de månghövdades skall från befolkningstäta regioner. Regionalpolitiken kan dock icke ensam svara för att likvärdiga förutsättningar skapas i alla delar av vårt land. En förutsättning för en effektiv politik är att man i alla politiska beslut väger in regionalpolitiska aspekter. Så är ingalunda fallet i dag. Norrbotten har, under det arbetsår som snart är till ända, i denna kammare noterat flera nederlag. Regeringen har lagt fram förslag, även om de inte enligt vårt förmenande varit tillräckliga, på skilda områden. Den samlade oppositionen har sagt nej, allt i syfte att göra regeringen påmind om att landet har en minoritetsregering. I de fallen är det inte regeringen som har varit förloraren utan förlorarna har varit länets befolkning. Herr talman! Det vore ett utomordentligt stort fel att tro att framtidens förutsättningar för Norrbottens län är nattsvarta. Länet är inne i en omställningsperiod. En omställning som vi skulle klara bättre med en socialdemokratisk majoritetsregering, vilket väljarna i länet också är väl medvetna om.

Herr talman! Som norrbottning talar jag för den arbetsmarknadspolitiskt svagaste regionen i vårt land. Enligt utskottets redovisning har vi dubbelt så hög arbetslöshet som landet isnitt. Vi har också arbetslöshet som är mycket ojämnt spridd i vårt län. Våra värsta exempel är Pajala och Övertorneå som har 10,97 26 resp. 9,5 96. Att nästan 9 000 människor står utanför arbetsmarknaden i vårt län kan aldrig accepteras. Herr talman! I budgetpropositionen beskrivs målen för vår regionalpolitik. Jag citerar: ”Målen för regionalpolitiken är bl.a. en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och tillgång till arbete, service och en god miljö i alla delar av landet.” För oss som bor och lever i regionen ter sig målet avlägset utom på en punkt, nämligen miljön. Den är vi naturligtvis stolta över. Men vi måste få utnyttja våra tillgångar. Det går att kombinera med bra miljöhänsyn. Våra naturtillgångar är av stor regionalpolitisk betydelse. Men vi måste tillåtas att utnyttja dessa. Vi har i riksdagen fått vidkännas så starka restriktioner att vi förkvävs. Som exempel kan nämnas Råneå älv och gruvan i Laisvall. De två beslut det här är fråga om ter sig förödande för dessa orter. De naturtillgångar som vi har tagit till vara har varit till stort gagn för det egna länet, men det har också varit till stort gagn för det svenska folkhushållet. Råvaran från länets skogar har kunnat omsättas till miljardvärden i exportintäkter. Detsamma har gällt för malm, stål och järn från länets gruvor och järnverk. Dessa har bidragit till att försörja stora delar av den svenska verkstadsindustrin, men de har också utgjort basen för viktiga exportprodukter. Utbyggnaden av vattenkraften i Norrbotten har bidragit till billig och miljövänlig energi i vårt land. Denna utbyggnad bör enligt mitt förmenande fullföljas. Vi har tidigare upplevt kriser i vårt län. Jag tänker då närmast på den borgerliga regionalpolitiken som helt höll på att förkväva länet. I och med att vi genom valet hösten 1982 åter fick en socialdemokratisk regering kunde vi förverkliga ett framtidsprogram. Redan efter några månader lade regeringen fram Norrbottenspropositionen. De satsningar som då gjordes på basindustrierna var bra och riktiga för länet. Vi kunde snart se hur framtidstron kom tillbaka. Företag startades som aldrig förr. Men trots att vi har skapat många nya arbetstillfällen har vi ett mycket dåligt utgångsläge i dag när problemen tornar upp sig. Svenskt Stål står inför en strukturomvandling. Sågverksindustrin strukturomvandlas, gruvnäringens framtid diskuteras, och de friställningar som nämns är förödande för länet. Förutom dessa basnäringar har vi förlorat två plattindustrier som också friställt något hundratal människor. Detta är den krassa verklighet vi norrbottningar har att leva i. Och alla de regionala satsningar som avvisas av borgerligheten med stöd av vpk gör inte saken lättare. Vi har under åren bidragit till vårt lands utveckling. Vi har därför rätt att ställa krav på samhället om ersättningsjobb. Kravet riktas då främst mot riksdagen, kravet riktas också till vår egen regering. Det finns vackra skrivningar, men vi lever inte på skrivningar. Det måste finnas substans i det. Vi måste få en bredare industriverksamhet utlokaliserad till vårt län. Vi har ingen tid att förlora. Våra ungdomar tvingas lämna länet då ingen varaktig sysselsättning kan erbjudas. Och det är de mest välutbildade ungdomarna som åker först. Denna utflyttning utarmar länet. Det måste vara självklart att den som vill stanna i länet skall kunna få ett arbete och känna trygghet. Herr talman! I motionerna A401 och A412 påpekas behovet av en ändring av glesbygdsförordningen, så att ett flerårigt stöd kan utgå och därmed trygga utvecklingen för dagligvaruhandeln i glesbygden. I vårt regionalpolitiska mål står det klart att vi även skall ha god service i alla delar av landet. Enligt den studie som gjorts av länsstyrelsen i Norrbotten fanns 46 96 av befolkningen i glesbygd år 1950. År 1980 är den siffran 18 90. Denna siffra visar tydligt att vi måste ha någon form av stöd för att kunna klara dagligvaruförsörjningen i glesbygden. Detta problem är absolut inte enbart ett Norrlandsproblem, utan detta problem måste finnas i stora delar av vårt land. Enligt mitt sätt att se vore en blygsam momshöjning ett sätt att finansiera ett sådant utjämningsstöd. På detta sätt tar hela samhället ansvar för en godtagbar varuförsörjning. Även i bygder som har svårt att klara sig på egen hand måste människor kunna bo kvar. Behovet är, av naturliga skäl, störst i de kommuner som har de sämsta ekonomiska förutsättningarna. Utskottets behandling av motionen har varken gett motionärerna eller människorna i glesbygden något större hopp. Det hopp vi kan hysa är att konsumentverkets överväganden har samma syfte som motionerna. Detta hoppas vi på. Det skulle leda till att ett av de regionalpolitiska målen uppfylldes. Om så inte skulle bli fallet får vi väl på något sätt återkomma till riksdagen i frågan. Herr talman! Med detta inlägg har jag velat belysa Norrbottens problem. Problemen tornar upp sig i sådan omfattning att det behövs insatser, och det är bråttom därför att de riktade medlen till projekt för bättre infrastruktur har avvisats av de borgerliga med stöd av vpk. Skatteutjämningens regionalpolitiska profil omintetgörs på samma sätt. Vår styrka är nu att vi fortfarande har regeringsmakt. Men den makten förpliktar.

Herr talman! Leif Marklunds anförande spände över vida fält. Självfallet har ingen någonting emot att det blir en bättre varuförsörjning i glesbygden. Men Leif Marklunds skatteförslag — en allmän mervärdeskattehöjning för att finansiera denna — kan väl ingen som vet hurudan den fördelningspolitiska profilen av en sådan skatt verkligen blir ändå ta på allvar. Den socialdemokratiska regeringen valde ju att behålla nuvarande skatteutjämningssystem och gjorde upp med folkpartiet att ta än mer pengar från kommunerna. Det fanns en möjlighet att utan någon som helst nedskärning för kommunerna introducera ett rättvisare system, som regeringen hade föreslagit tillsammans med vpk. Socialdemokraterna avstod från detta och satte sig i folkpartiets knä.

Herr talman! Jag sade, Paul Lestander, att en blygsam momshöjning skulle kunna bidra till finansieringen Hela dagligvaruhandeln skulle solidariskt klara glesbygdens problem. Det står jag fast vid. Det finns många sätt att dra in pengar på, exempelvis genom skogsvårdsavgifter, för användning på problemområden. Den här modellen skulle kunna tänkas vara ett sätt, men det finns säkert många andra. Paul Lestander måste väl medge att vpk kommer att bidra till att skatteutjämningens regionalpolitiska profil helt försvinner. Regeringens förslag i propositionen innebar i alla fall att pengarna slussades från syd och från de skattekraftiga kommunerna mot svaga Norrlandskommuner. Man slussade också pengar från kusten mot inlandet. Det kallar jag regionalpolitik, Paul Lestander.
Herr talman! Vi får väl se hur konstruktionen blir när frågan kommer upp till riksdagen. Då får vi debattera det socialdemokratiska förslaget. När det gäller mervärdeskattehöjningen konstaterar jag att Leif Marklund, i likhet med andra socialdemokratiska debattörer, alltid vill ta av de människor som har det sämst ställt. Det ligger i Leif Marklunds mervärdeskatteförslag. Han vänder sig inte till kapitalägare. Där ser man hur den fördelningspolitiska profil ser ut som Leif Marklund stöder.
Herr talman! Jag vill än en gång påpeka att mitt förslag var en modell för finansieringen. Men jag skall bolla frågan tillbaka till Paul Lestander: Hur skulle Paul Lestander vilja finansiera en sådan här sak? Det är ganska vanligt att vpk inte anvisar medel för finansieringen.

Herr talman! Mitt inlägg i denna debatt skall ses som ett plock i den problemsamling i regionalpolitiska frågor som främst berör Västerbotten men också i hög grad Norrland generellt. Det direkta problemet för glesbygdslänen är ju att människor tvingas flytta till mera expansiva områden i Sverige för att de saknar sysselsättning. För ungdomarna tillkommer också problemet med möjligheter till lämplig utbildning.

Jag vill kort ge några exempel på åtgärder som har inverkan på de olika punkterna på den lista jag nu presenterat. Umeå universitet och högskolan i Luleå är unga i jämförelse med universitet och högskolor i andra delar av landet. De är fortfarande i ett uppbyggnadsskede, och det är utomordentligt viktigt att satsningen på Umeå universitet och Luleå högskola får en prioritet som gör att de hämtar igen en del av det försprång som andra universitet och högskolor har skaffat sig under en lång tid. En markerad satsning på den högre utbildningen och forskningen i Norrland är kanske den viktigaste regionalpolitiska insats man kan göra för denna landsända. Jan-Erik Wikström visade vägen genom en sådan satsning under sin tid som utbildningsminister, och jag vill också ge Lennart Bodström en eloge för innehållet i årets utbildningsoch forskningspropositioner. Jag hoppas att det inte var en tillfällighet just för i år utan en långsiktig strategi. Bra utbildningsmöjligheter och tillgång till forskning innebär en bra tillväxtmiljö för framtidsföretag. Bra utbildad arbetskraft är också en stor tillgång då det gäller att dra till sig nya företagslokaliseringar. En riktigt inriktad regionalpolitik handlar inte bara om problemet med en rättvis fördelning, utan det är också i hög grad fråga om ekonomisk tillväxt. I Norrland har på senare tid aktualiserats en fråga som berör både fördelning och tillväxt, nämligen fördelningen av vinsterna av vattenkraftsutbyggnaden och hur dessa vinster skall kunna användas för regional utveckling och tillväxt. Paul Lestander har berört det tidigare, och jag vill ge vpk en eloge för att man tidigt tagit upp den här frågan. Från folkpartiet och från andra partier finns det motioner där det begärs att det skall utredas hur en fördelning av dessa vinster kan komma de bygder till godo som har fått lämna ifrån sig de resurser för fiske, friluftsliv, turism m.m. som funnits i deras älvar. Vi har föreslagit att 1 26 per utvunnen kilowattimme skall gå tillbaka till kraftverksbygderna för att användas för regional utveckling. För Västerbotten skulle det betyda 122 milj.kr. per år. Ärendet ligger nu under utskottsbehandling, och jag hoppas på ett positivt beslut i utskottet och i riksdagen. I takt med att de regionala skillnaderna växer mellan olika regioner, där glesbygdslänen kommer alltmer i strykklass, växer en medvetenhet fram i de råvaruproducerande områdena om att den tid nu bör vara förbi då glesbygdernas tillgångar på exempelvis skog, malm och vattenkraft bara utvinns och fraktas därifrån utan att behållningen kommer bygden till godo. Jag vill rikta ett varningens ord till riksdagen i detta sammanhang: Denna medvetenhet om en rättvisare fördelning av vinsterna från råvaruutvinningen — som håller på att växa till en folkrörelse — får inte ignoreras. Folkpartiet har i sin partimotion angripit företagens lönekostnader i stödområde A. Vi föreslår en sänkning inom hela stödområde A med 10 960 då det gäller de sociala avgifterna. Jag är förvånad över att socialdemokraterna inte har ansett att detta är ett bra instrument i regionalpolitiken som kan ge just företagen i fjällvärlden och inlandet ett bättre konkurrensläge. Roland Brännström, min bänkgranne, kommer upp som nästa talare efter — Prot. 1986/87:128 mig, och jag vill fråga honom hur han ser på denna fråga. Roland Brännström 21 maj 1987 bor ju också granne med Norrbotten, där man har en annan variant. : = Herr talman! Jag har tidigare talat om teknikutvecklingens betydelse i Regionalpolitiken regionalpolitiska sammanhang. Skall den teknikutvecklingen i exempelvis Norrland vara i nivå med övriga landet, så måste också telekommunikationerna byggas ut i samma takt i vad gäller fiberoptiken. Den snabbhet och kapacitet som fiberoptiken erbjuder kunderna är av så överlägsen standard, att de regioner som kommer på efterhand då det gäller utbyggnaden ohjälpligt halkar efter i konkurrensen. Det är ett regionalpolitiskt viktigt mål att Norrland får tillgång till fiberoptik i telekommunikationerna i samma takt som övriga Sverige. Detta är också ett prov på handlingskraften i regeringen. Hur är samspelet mellan de olika departementen? Arbetar statsrådet Peterson i samklang med statsrådet Hulterström då det gäller regionalpolitiken? Det finns även andra områden där den frågan är aktuell. Sverige har ett betydande underskott i bytesbalansen när det gäller turistnäringen. Vårt klimat gör att vi svenskar åker till solen och värmen, och det måste vi få fortsätta med. Men det finns också många svenskar som skulle föredra att se och njuta av de rekreationsmöjligheter som den svenska naturen erbjuder. Det finns också ett betydande antal från övriga Europa och Amerika som har samma intresse. Det visar marknadsundersökningar. Europas sista vildmark har en stark dragningskraft och får en allt starkare, efter hand som miljöförstörelsen sprider sig och naturtillgångar exploateras för industriella ändamål i andra delar av den industrialiserade världen. Särskilt i fjällvärlden är det viktigt att turistnäringen får ett starkt regionalpolitiskt stöd. Här behöver standarden höjas över lag för att vi skall kunna konkurrera med turistnäringen i andra länder. Det ligger också ett riktigt socialt tänkande i att vi skall kunna erbjuda den svenske turisten som väljer fjällturism en bra rekreation till ett rimligt pris. Turistnäringen har ännu inte det erkännande som regionalt instrument som den förtjänar. I fråga om sysselsättning och möjligheter till en dräglig tillvaro för en bofast befolkning är turistnäringen den enda bransch som kan ges beteckningen framtidsbransch i landets fjälltrakter, och den behöver ett ökat stöd. Sambandet mellan industriministern och kommunikationsministern kommer påtagligt in i bilden i denna fråga. Vi kan inte fortsätta att lägga ned kommunikationer och försämra resandet i glesbygden upp till fjälltrakterna, om vi samtidigt tror att turismen i detta område är en chans till regional överlevnad. Det övergripande ansvaret då det gäller stödet till turistnäringen och det sammanhängande kommunikationsproblemet verkar inte finnas i regeringen. Detta är ett problem som måste lösas med det snaraste. Sist vill jag säga några ord beträffande de statliga industricentra. Hyreskostnaderna där har blivit alltför höga, och på något sätt måste man få ner dessa kostnader, så att de företag som har valt den boendeformen för sin industriproduktion kan vara kvar där. Bl. a. är administrationskostnaderna — det framgår av boksluten — för drivandet av dessa statliga industricentra alltför höga. En väg vore kanske att sälja ut andelar i teknikcentra till de företag som är beredda att köpa, så att företagen själva får kontroll över kostnaderna. Hur som helst måste lokalkostnaderna sänkas, om företagen 131 skall kunna vara kvar i lokalerna. Det är ett spörsmål som också är aktuellt för industridepartementet.

Herr talman! I sitt betänkande nr 13 skriver arbetsmarknadsutskottet bl.a.: ”Det finns tecken som tyder på att de regionala problemen är på väg att förvärras. En allt större andel av den totala befolkningstillväxten i riket tillfaller storstadsregionerna, och då främst Stockholmsregionen. I Stockholmsregionen har tillväxten under de senaste åren fördubblats i förhållande till 1970-talet.” Utskottet konstaterar vidare att i skogslänen med undantag av Västerbotten minskar folkmängden. Med hänvisning till en av SIND gjord studie över befolkningsomflyttningen, i vilken hävdas att flyttströmmarna fått nya riktningar, dras vissa slutsatser. Den ena är att glesbygdskommunernas utveckling är gynnsammare än förut, medan däremot industrikommunerna uppvisar en betydande utflyttning. Generellt kan denna bild vara riktig, men såvitt jag kan bedöma har dessa slutsatser ej giltighet för Västerbotten. Låt mig ta några exempel. Bjurholms kommun, landets minsta, med starkt beroende av basnäringarna jordoch skogsbruk, har under de senaste elva åren minskat sin befolkning med 14 96. Industrin är fortfarande svagt utvecklad och förmår ej suga upp den arbetskraft som finns i kommunen. Utflyttning blir följden. Ett andra exempel. Åsele kommun, en vidsträckt Lapplandskommun, med knappt 5 000 invånare 1975, beräknas 1990 ha förlorat 15 96 av dessa. Omstruktureringen har även här varit otillräcklig vad beträffar nya verksamheter som ger sysselsättning. En fortsatt satsning på nya verksamheter är nödvändig. Det tredje exemplet, Vilhelmina kommun, är undantaget bland våra inlandskommuner. Befolkningstalet hålls väl uppe. En ny industriell struktur har med betydande framgång byggts upp inom plastteknikområdet. Långsiktigt kan den bli bärande för industrimiljön i kommunen, men det förutsätter ökade satsningar på utbildning av tekniker för denna verksamhet i regionen. Samma betydelse som den industriella utbyggnaden har i många orter, såväl i Västerbotten som annorstädes, kan en växande turistisk verksamhet tillmätas. Naturliga förutsättningar, förbättrade kommunikationer, ett mera generöst och mångfasetterat sambruk i jord, skog, hantverk och turism kan ge ökade förutsättningar för människorna i våra glesbygder att finna sin utkomst där. I några av våra inlandskommuner är varje arbetstillfälle av stor betydelse. Den kommunala servicenivån sviktar av två orsaker: svag kommunal ekonomi och ogynnsam åldersstruktur. Vilka slutsatser kan man då dra av denna beskrivning? Vilka åtgärder bör till för att motverka de senaste årens utveckling mot ökad regional obalans? Min första slutsats är att de små kommunerna behöver ett ökat stöd för att få del av den nya teknik och de nya verksamheter som nu växer fram. Västerbottens näringsliv är uppbyggt kring basnäringarna jord, skog, malm och energiproduktion — vattenkraft. Dessa näringar är avgörande för sysselsättningen på både kort och lång sikt. De måste därför ges bättre förutsättningar för utveckling. Men Västerbotten måste även få del av de nya verksamheter som är så viktiga för framtiden. Verksamheter inom data, elektronik, finmekanik och bioteknik måste bättre än hittills finna vägar ut från överhettade områden till lämpliga lokaliseringar i bl.a. Västerbotten. Behovet av ny sysselsättning i nya verksamheter understryks av den fortsatta rationaliseringen inom basnäringarna. Mest påtaglig är den omställning som gruvnäringen nu genomgår. Kraven på ersättningssysselsättning måste tillgodoses på sådant sätt att befolkningstal och samhällsstruktur i huvudsak kan bibehållas. Våra tidigare krav på såväl industriell förnyelse av gruvföretaget Boliden som ökad satsning på ett utvecklingsprogram för gruvoch mineralnäringen är en åtgärd för att minimera de negativa effekterna av omstruktureringen och långsiktigt säkerställa verksamhet i gruvor och smältverk. Umeå och Skellefteå är de två orter i länet som kan utgöra motorer och generera tillväxt. Dessa orter bör därför vara intressanta för företag som trängs med varandra där konkurrensen om arbetskraften är hård. I ett samlat grepp om regionalpolitiken kan en spridning av den alltför starka koncentrationen i storstadsregionerna ske i två steg. Krav på lokaliseringsort som endast kan tillgodoses i dessa kustkommuner ökar sysselsättningen i länet och medger viss inomregional omlokalisering. En bättre balans såväl i Västerbotten som i landet uppnås. Det är min förhoppning, men även ett krav, att en regionalpolitik med detta mål skall kunna uppnås i samförstånd mellan företrädare för olika regioner och regeringen. Rune Ångström ställde en fråga till mig om de differentierade avgifterna, och jag skall avslutningsvis försöka besvara den frågan. Svårigheten med denna typ av differentiering ligger i de trösklar, de skillnader som uppstår när man från en kommun till en annan, eller från ett län till ett annat, får olika kostnadsbild utan att strukturen förefaller vara särskilt olika. Det innebär att jag i princip är emot alla sådana här skillnader i avgifter. Det försök som nu har pågått skall utvärderas — det får tills vidare vara det svar som jag är beredd att ge Rune Ångström. Det mesta tyder på att differentierade avgifter inte har gett de positiva effekter som förväntades. Däremot har de möjligtvis stört den marknadsbild som i många sammanhang varit svår att upprätthålla utan dessa förändringar.

Herr talman! Min första invändning gäller kanske inte så mycket att man har olika nivåer utan framför allt att effekterna i stort sett uteblivit. Men det är naturligtvis också klart att bilden till en del störs, när man diskuterar vilken ort som är lämpligast, vilka förutsättningar som är de bästa för nyetablering och utveckling av näringslivet. Min motfråga till Rune Ångström är: På vilket sätt vore vi hjälpta med att den här gränsen flyttas över länsgränsen in i ett antal Västerbottenskommuner? Vad säger man då i Västernorrland? Vad är nästa steg? Blir det Jämtland? Vad som är viktigast och värdefullast, när man diskuterar ny företagsamhet och utflyttning av industriföretag till regioner där sådana företag inte finns i dag, är det stöd som riktas direkt till dessa företag och ger dem förutsättningar att i den nya lokaliseringen utvecklas på bästa sätt som självbärande företag med god sysselsättning. I det sammanhanget tror jag att differentierade avgifter är ett mycket sämre, ett mycket trubbigare, instrument än att via regionalpolitiken i nära samråd med industriellt verksamma företag använda motsvarande resurser. Jag tror att man får ett bättre utbyte på det sättet.
Herr talman! Först vill jag konstatera att det är den socialdemokratiska regeringen som har infört detta system i Norrbotten och att det pågår en försöksverksamhet. Jag vill därefter svara på Roland Brännströms fråga till mig om hur tröskelproblemet i fråga om Västerbotten, Västernorrland, Jämtland osv. skall behärskas. Detta visar att Roland Brännström inte har läst folkpartiets motion, där vi föreslår att den 10-procentiga sänkningen skall gälla hela A-regionen i stödområdet, dvs. även fjälltrakterna och inlandet i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Det är alltså svaret på frågan. Detta område har totalt sett så betydande svårigheter att det är värt den 10-procentiga nedsättningen av lönekostnaden för företagen.
Herr talman! Vare sig jag har läst folkpartiets motion eller inte är sakfrågan ändå den, att även om förslaget i er motion avser hela stödområde A kommer det att finnas gränsområden mellan A och B, där förutsättningarnaäristort sett desamma för gränskommunerna och trösklar på nytt uppstår med samma bekymmer för dem som kommer att ligga utanför den zon där avgiften sänks. Det blir så småningom samma effekter med denna typ av reduceringar som det en gång i tiden blev med de gamla, alltmera utbredda stödområdena. Jag tycker att vi skall ta det ganska försiktigt i detta ärende och se vilka effekterna blir under försöksperioden. Om det visar sig bli påtagliga effekter med rimliga statliga kostnader och tröskeleffekter som inte är alltför våldsamma, får vi värdera dem i förhållande till en alternativ politik. Principiellt anser jag att detta icke är det bästa instrumentet för att driva regionalpolitik. Det finns säkert bättre möjligheter att till samma kostnader med riktat stöd och nära samråd förmå industrin att söka sig till de delar av landet där industriell etablering är viktig, nödvändig och värdefull för utvecklingen. Därför bör vi avvakta den försöksverksamhet som nu pågår.

Herr talman! Den regionalpolitiska debatten brukar handla om en mängd statistik och siffror, som många gånger mer förvirrar än skapar klarhet. Dessutom krånglar man till det ännu mer när man gör jämförelser mellan de socialdemokratiska och de borgerliga regeringsåren. Jag vill för min del bara notera, att oavsett vilken regering vi haft har utvecklingen varit densamma, eftersom det är krafter utanför detta hus som i stort sett bestämmer utvecklingen. Att dessa krafter är betydligt starkare än de åtgärder som ändå vidtas för att stoppa en negativ befolkningsutveckling är ställt utom allt tvivel. Sålunda borde i första hand åtgärder sättas in för att tygla dessa krafter, som ständigt motarbetar intentionerna att fylla de regionalpolitiska målsättningarna med ett innehåll. Men så är inte fallet. Tvärtom talas det alltmer om en harmonisering till EG — vad detta skulle innebära för de regionalpolitiska problemområdena är det ingen som tänker på. Det har varit år när avfolkningen i drabbade områden har stannat av, och det hart.o.m. hänt att befolkningen i områdena i fråga har ökat. Detta har då ofta tagits som belägg för att utvecklingen har vänts eller i varje fall att verkningsfulla åtgärder har satts in. Sanningen är snarare den, att under dessa år har suget från de ”kreativa poolerna” varit mindre eller inget alls, och därför har de utsatta regionerna klarat sig bättre. Som jag inledningsvis sade är det många siffror som nämns i en debatt som denna. Jag skall därför bara beröra ett område och dess utveckling som exempel, och då i ett något längre perspektiv än vad som brukar vara vanligt. Västerbottens inland hade 84 000 invånare år 1960. År 1985 hade invånarantalet minskat med 22 000 invånare till 62 000. Detta är ont nog, men värre är att minskningen tillåts fortsätta. Länsstyrelsen i länet har låtit göra en framskrivning av den aktuella tendensen i befolkningsminskningen. Framskrivningen tar hänsyn till avflyttningen och bygger på medelvärdet av denna under åren 1983—1985. Utgångspunkten i denna framskrivning är året 1980, och den sträcker sig fram till år 2000. Den visar att år 2000, dvs. om bara 13 år, har befolkningen i tre kommuner minskat med en tredjedel, i en kommun med en fjärdedel osv. Dessa uppgifter är mer än ett år gamla, men de har gått ganska obemärkt förbi. Detta område är inte unikt på något sätt. Likartade situationer finns på många håll. När det gäller norra inlandet är det tvärtom så att det är bara undantagsvis som problembilden inte är densamma. När man ser vad som har hänt, undrar man om det har funnits någon regionalpolitik värd namnet. Den andra funderingen blir om någon förändring kommer att ske eller om det skall få fortsätta utför ättestupan. Herr talman! Detta kan tyckas vara hårda ord, men omdömet kan ju inte bli något annat när man har sett vad som har hänt och anar vad som framdeles kommer att hända. Jag vill ändock inte förringa det som har gjorts. Det hade självfallet varit ännu värre om vissa åtgärder inte hade vidtagits. Om man skall vända utvecklingen måste det emellertid handla om åtgärder av helt andra dimensioner än vad som varit fallet. Man måste bestämma sig och genom ett bestämt handlande visa att man menar allvar när man av och till talar om att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö, oavsett var de bor i landet. Nu är det i stället så att problemområdena har kommit in i en ond cirkel. Med hänvisning till vikande befolkningsunderlag försämras servicen. Det gäller kommunikationer och övrig service. På vissa håll får man inte ens sin lördagstidning. Det är en ohållbar situation att göra försök att skapa ny sysselsättning, samtidigt som man i flera avseenden försämrar förutsättningarna för att skapa en ökad sysselsättning och hindra en fortsatt avfolkning. Det här går naturligtvis inte ihop. Det finns inte längre någon trovärdighet i alla utfästelser som ges, om inte en radikal förändring sker i detta avseende. Vi påstår inte att vi har alla lösningar på hur man skall komma till rätta med den regionala obalansen. Vi är dock beredda att diskutera olika förslag, och vi har själva lämnat en del förslag på hur man kan börja vända utvecklingen. För det första måste man stoppa den pågående avfolkningen. Det kan man endast göra genom att omgående ersätta de arbetstillfällen som av en eller annan anledning försvinner. För det andra måste nya arbetstillfällen skapas. En del av våra förslag behandlas i detta betänkande från arbetsmarknadsutskottet. Vi har bl.a. en motion om tillsättande av en inlandsdelegation. Det som allmänt kallas norra inlandet har i princip en gemensam problembild. Norra inlandet är emellertid inte ett gemensamt område i administrativt avseende. Området berör egentligen sju olika län och mer eller mindre ett trettiotal kommuner. Det finns alltså en gemensam problembas för samverkan mellan norra inlandets län och kommuner. Vi har därför föreslagit att regeringen skall tillsätta en inlandsdelegation i syfte att kartlägga möjligheterna och sedan bedriva ett konkret länsövergripande projektarbete för norra inlandet. Målet måste vara att äntligen lägga fast en långsiktig strategi för bevarande och utvecklande av näringsliv och kultur i hela norra inlandet. Det måste skapas ett block av investeringsinsatser och andra konkreta insatser med en storlek och inriktning som positivt kan förändra situationen i stort för hela norra inlandsregionen. Industriministern har tidigare i dag uttalat att det behövs länsövergripande insatser. Här passar vårt förslag som hand i handske. Då skulle både lokala, regionala och centrala resurser kunna samordnas. En kraftfull insats i den riktningen tillsammans med andra åtgärder krävs för att man skall kunna börja vända utvecklingen och skapa den regionala balans som det i så många år har talats om. Rune Ångström berörde i sitt anförande också frågan om en återbäring av en del av vattenkraftsvinsterna till berörda län. Jag är helt överens med Rune Ångström om att det är en viktig regionalpolitisk fråga.

Herr talman! Jag har hela dagen lyssnat på debatten, och jag vill nog avstå från att betygsätta den. Men jag måste erkänna att medan jag under hela dagen hörde diskussionen om detta anslag på 300 milj.kr. kom jag osökt att tänka på ett barnprogram från TV som heter Fyra myror är mer än tre elefanter.

Jag har sedan länge lärt mig att det inte är vad som sägs eller vad som uttolkas som är gällande utan vad som skrivs i beslutet. Det är utifrån detta jag tar ställning i sakfrågor och ingenting annat. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till de vpk-reservationer som finns i betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Till John Andersson vill jag bara säga att jag inte vet om han har andra uppgifter än dem jag fått från utskottsarbetet. Enligt uppgifter till mig har en majoritet av socialdemokrater, folkpartister och moderater beslutat att förslaget skulle gå till en utredning. Det är vad jag hört, men jag skall granska utskottets betänkande när det kommer fram. Jag har bara en andrahandsuppgift, men om den är riktig är jag nöjd med utvecklingen av utskottsarbetet. Det är många oklara punkter i förslaget som behöver närmare genomlysas och preciseras, och jag tycker att det är värdefullt att frågan kommer att utredas. När den utredningen blir klar skall vi tillsammans, John Andersson, arbeta för att förslaget också blir förverkligat.
Herr talman! Det är helt riktigt som Rune Ångström säger: att majoriteten beslutade att frågan skulle prövas i den regionalpolitiska utredning som arbetsmarknadsutskottet har beställt. Det kan då bli fråga om en utredning som tar fyra fem kanske sex år — vad vet jag. Vi från vpk och centern tyckte att denna fråga inte var av en så komplicerad natur att man behöver utreda den så särskilt mycket. Det finns redan ett ganska bra underlag. Därför har vi från vpk och centern begärt ett förslag från regeringen. Vi tycker att det är så pass viktigt att man omedelbart kan få denna återbäring. Annars är det helt riktigt som Rune Ångström säger, nämligen att majoriteten har beslutat att denna fråga skall prövas i den regionalpolitiska utredningen.
Herr talman! Vpk har väckt partimotioner i denna fråga tidigare. Jag har tillsammans med en del kamrater från de nordligare regionerna väckt s.k. enskilda motioner i samma fråga. Det har varit svårt tidigare att få gehör för just dessa synpunkter i riksdagen. Jag tycker, John Andersson, att vi skall vara mycket glada och belåtna att frågan har fått denna utveckling, att en utredning skall ta tag i frågan och belysa olika möjligheter och föroch nackdelar. Jag är övertygad om fördelarna och kommer att arbeta målmedvetet för förslaget. Jag kan också säga till John Andersson att det finns möjligheter att efterlysa utredningsresultat och påskynda utredningen, om den skulle visa sig dra ut för långt på tiden.
Herr talman! Flyttlassen rullar från Jämtlands län. Vi har inga jobb att erbjuda folk. Varje vecka mister Jämtlands län netto fem länsbor enbart till Stockholmsområdet. Fyra av dessa fem är mellan 16 och 29 år. Förra året tappade Jämtlands län 459 personer på grund av utflyttning, och det är mycket i ett län som befolkningsmässigt är så litet som vårt. Yta har vi som bekant gott om. Allt tyder tyvärr på att utflyttningen fortsätter, och detta väcker inte så stor uppmärksamhet som när t.ex. en stor industri i en tätbefolkad del av vårt land läggs ner. Då rycker statsråd ut och förklarar att regeringen minsann inte svek varvsarbetarna och inte kommer att svika stålarbetarna — men regeringen svek boardarbetarna i Pilgrimstad i Jämtland. Det begriper vi inte. Nu är regeringen i gång med ett förslag som skulle utplåna 49 arbetsplatser för ett sextiotal människor, mest kvinnor i glesbygd. Det handlar om människor som har sitt arbete med folkbokföringen vid 49 arbetsplatser i vårt län. Regeringen vill förvandla 49 väl fungerande arbetsplatser, spridda över hela länet, till en enda arbetsplats. Det är dålig regionalpolitik! Befolkningsstrukturen i Jämtlands län är ogynnsam. Antalet äldre är stort, och vi har för få unga människor. Storstadsregionernas marknad växer på vår bekostnad. Den här utvecklingen får inte fortsätta. Den åderlåtning på folk som sker i Jämtlands län kan inte vara obekant för regeringen. Utflyttningen måste stoppas. Men det räcker inte med det, utan vi måste få nyinflyttning också. Flyttningsbidrag betalas ut till folk som flyttar från länet, men inga flyttningsbidrag betalas till folk som vill flytta in — det finns de som har försökt. I dag har industriministern slagit fast att det gäller att skapa attraktionskraft hos de utsatta regionerna. Det är riktigt, och det låter bra. Från centerhåll i Jämtlands län har vi upprepade gånger lämnat förslag på hur länets attraktionskraft skulle kunna öka. Jag ger några exempel på förslag, som regeringen hittills tyvärr inte har brytt sig om. Sänk arbetsgivaravgiften och ge på så sätt företagen lägre kostnader! Avskaffa löntagarfonderna! Inte får vi några nya jobb i Jämtlands län genom dem. Kapital rinner i stället ut ur länet, kapital som kunde ha använts för investeringar och utveckling av näringslivet. Avskaffa statsskatten i Norrlands inland! Från Jämtlands län ger statsskatten omkring 475 milj.kr. per år till statskassan. Att avskaffa statsskatten skulle ge positiva effekter såväl inom näringsliv som inom sjukvård, utbildning, kultur, kommunförvaltning etc. Återför kraftbolagens vinster till den lokala miljön! Enbart från elkraftsproduktionen i min kommun, Ragunda, flyter omkring 480 milj.kr. per år i energiskatt bort från oss. Delar av de miljonerna skulle betyda mycket för det lokala näringslivet. Herr talman! En stor och viktig näringsgren i Jämtlands län är jordoch skogsbruk. Vi har i länsstyrelsen enigt ställt oss bakom ett framåtsyftande jordbruksprogram. Efter vad jag minns var regeringen angelägen om att få vårt program inför propositionsskrivningen om åtgärder för jordbruket i norra Sverige. I propositionen finns inte särskilt mycket med av vår länsstyrelses förslag, sådant som skulle öka länets attraktionskraft. Livsmedelsindustrin är stor och viktig i Jämtlands län. Inte minst av det skälet är det nödvändigt att värna om jordbruket och också att skapa möjligheter att utveckla det. Vi sitter inte med armarna i kors och bara väntar på bidrag. Men det är självklart att också vi i Jämtlands län kräver en rättvis fördelning av statens insatser till företagsstöd och liknande. Och vi vill ha betalt för det vi levererar. Vi vill också få förutsättningar att själva förädla våra råvaror inom vårt eget län. För ett par veckor sedan hade vi en lyckad Jämtlandsdag här i riksdagen. Det var ett sätt att pröva en ny väg för marknadsföring av länet. Vi visade upp ett aktivt och levande näringsliv, fina produkter från jordbruket och livsmedelsindustrin liksom ett levande lokalt kulturliv. Vi tror på och arbetar för en bra framtid i Jämtlands län, och vi har duktigt folk där. Vi ville visa att Jämtlands län är ett län som det är värt att satsa på, inte enbart av beredskapsskäl. Vi är trötta på att ständigt få höra att vi av beredskapsskäl måste ha jordbruk, en fungerande sjukvård, vägar, kommunikationer osv. Vi vill inte enbart höra till reserven och finnas i beredskap. Vi vill leva, bo och arbeta i vårt län i aktuell tid, nu, och vi anser oss ha samma rätt till arbete, bostäder, service osv. som andra medborgare i vårt land. Om vi i Jämtlands län ändå skall vara till hands som reserv och i beredskap om det blir avspärrning eller krig, måste vi ges rimliga möjligheter att överleva, och flyttlassen måste stoppas. Länsanslaget, som infördes av Nils Åsling när han var industriminister, betyder oerhört mycket för vårt län. Vi får i länsstyrelsen själva bestämma vad vi skall använda pengarna till, och det säger sig självt att vi vet bäst hur vi vill och skall prioritera. Majoritetsbeslutet i dagens betänkande, där centern finns med, betyder för Jämtlands län en ökning av länsanslaget på minst 20 milj.kr., under när det infördes. Länsanslaget — nu föreslås ett kraftigt höjt sådant — är ett exempel på centerns offensiva regionalpolitik. Jag kunde nämna flera exempel, men jag nöjer mig med detta. Men 20 miljoner mer i länsanslag är behövligt och välkommet. Det är också välkommet för vårt län att vi får mer pengar till regionalpolitiken.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

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt med anledning av två motioner, dels motion 206 där jag tillsammans med representanter för övriga skogslän har sett på regionalpolitiken ur kvinnoperspektiv, dels motion 440, där jag tillsammans med partikamrater i länet har motionerat om utlokalisering av statlig verksamhet. Den statliga sektorns stora betydelse för den regionala utvecklingen har påpekats flera gånger i den här debatten. Och det tål att upprepas. Decentralisering av statlig verksamhet kan bli en betydande regional resurs, samtidigt som den motverkar en allt snabbare sysselsättningsoch befolkningstillväxt i Stockholm. Den omlokalisering som genomfördes på 70-talet hade också detta tvåfaldiga syfte. Enligt min bedömning har den utlokalisering som då gjordes lyckats bra i sitt första syfte. Så är i alla fall förhållandena i mitt hemlän Västernorrland. Det är alldeles klart att de statliga verkens utlokalisering haft stor betydelse för länets utveckling. Men de senaste årens negativa befolkningsutveckling visar att det är dags att göra något igen. En ny utlokalisering i dag skulle få samma positiva effekt som 70-talets. Det är ett tillskott som vi behöver i Norrland för att motverka utflyttningen därifrån. Det är nödvändigt att man gör en ny prövning av möjligheterna att omfördela statlig verksamhet mellan landets regioner med en mera genomtänkt arbetsfördelning, så att den verksamhet som är nära knuten till regeringens arbete koncentreras till Stockholm, medan mera självständig verksamhet, t.ex. Vattenfall, skulle kunna utlokaliseras. Jag instämmer helt i den förhoppning som Sten-Ove Sundström här tidigare gav uttryck för, nämligen att de redskap som anges i utskottets betänkande skall börja ge resultat i form av utlokaliserade arbetstillfällen. Utflyttningen av statlig verksamhet kan också åberopas ur jämställdhetssynpunkt. För två år sedan fick landets samtliga länsstyrelser ett jämställdhetsuppdrag av regeringen. De skulle analysera kvinnornas situation på arbetsmarknaden och även redovisa de program som de gjort för att främja kvinnornas ställning. En slutsats som man kan dra av de rapporter som framställdes är att skogslänskvinnorna har en särskilt svag ställning på arbetsmarknaden. Kvinnorna i skogslänen är i större utsträckning än andra hänvisade till kommunal tjänst. Färre än genomsnittet arbetar i enskild tjänst. Färre än genomsnittet arbetar i statlig tjänst. Arbetslösheten är högre än genomsnit tet. Kort-korta deltider, säsongarbete, varvat med timvikariat, inom den = Prot. 1986/87:128 offentliga sektorn är inte ovanligt. Kvinnors rätt till arbete och egen 21 maj 1987 försörjning är långt ifrån uppfylld i skogslänen. Ett tillskott av arbetstillfällen inom statlig administration och förvaltning skulle vara av stort värde för dessa kvinnor och är en av de åtgärder som vi föreslog i vår motion nr 206. I motionen har vi också tagit upp frågan om fördelningen av de regionalpolitiska medlen och de kriterier som använts i den bedömningen. Det är glädjande att konstatera att medlen enligt vad utskottet skriver fördelas i de olika länen efter problemens svårighetsgrad och med hänsyn till många olika faktorer, bl.a. dem som vi nämnt i motionen: befolkningsutveckling, arbetslöshet, förvärvsfrekvens och sysselsättningsgrad. Jag vill understryka hur viktigt det är att bedömningen är så allsidig som den är i betänkandet. I alldagligt tal är det ju oftast arbetslösheten som nämns när man talar om en regions problem. Så ser det faktiskt också ut i bilagan till detta betänkande, där statistikuppgifter på befolkningsutveckling och arbetslöshet är det enda som redovisas. Arbetslöshetssiffrorna visar inte en sann bild av kvinnornas situation. Vi vet att det finns många med ofrivilliga deltider. Det finns också de som inte anmäler sig till arbetsförmedlingen, därför att de anser det utsiktslöst, eftersom de tror sig veta att det inte finns jobb. Jag vill än en gång slå fast hur viktigt det är att väga in så många faktorer som möjligt i bedömningen av arbetsmarknadssituationen. Det här är krav som också väl sammanfaller med de slutsatser som framförts i vårt kvinnoförbunds arbetsmarknadspolitiska program. Den politiska målsättningen måste ju vara att ge alla rätten till ett arbete, även till kvinnor i glesbygd vilka inte tror det är lönt att kräva den rätten. Herr talman! Jag har inget yrkande på de här punkterna, utan förlitar mig på att den positiva skrivning som jag tyckt mig kunna utläsa i utskottets behandling av motionerna, ändå skall ge det resultat som jag eftersträvar. I annat fall ämnar jag återkomma till riksdagen vid en senare tidpunkt.

Herr talman! Socialdemokraternas regionalpolitik kritiseras av många. I Gävleborgs län har kritiken vuxit både inom och utom socialdemokratin. Fackföreningsrörelsen har krävt åtgärder. Den socialdemokratiska Hälsingekuriren skrev den 2 maj att de regionalpolitiska åtgärderna hittills inte varit så kraftfulla att ”de skapat en trovärdighet för regeringens förmåga och vilja att komma till rätta med den regionala obalansen”. Det är en riktig bedömning, som jag kan instämma i. På förstamajplakaten i Hälsingland spelade regionalpolitiken en huvudroll, många av parollerna föreföll lånade av centerrörelsen. — Arbete hemma för ungdomen, det är samma krav som centerns ungdomsförbund drivit i särskilda kampanjer. Stoppa utflyttningen — utlokalisera! Gamla, ständigt upprepade centerkrav. Detta är på ett sätt mycket positivt. Men till vad nytta — om inte regeringen lyssnar. Vårt stora problem nu är regeringen som inte har vilja och förmåga att göra 141 Prot. 1986/87:128 en regionalpolitisk satsning som är värd namnet. Regeringen är i otakt med opinionen, lyssnar inte på den och bryr sig inte. Gävleborgs län är i dag ett av de mest utsatta länen i landet. Vi toppar en statistik som vi inte vill toppa — vår befolkning minskar mest i landet och i accelererande takt. En nedgång får omedelbara konsekvenser i form av minskade kommunala skatteutjämningspengar. Räknat på 1986 års befolkningsminskning mister kommunerna ca 12 miljoner på detta sätt. Vid årsskiftet 1986-1987 hade länet den näst högsta relativa arbetslösheten, 4,1 90. Riksgenomsnittet låg på 2,6 26. För våra ungdomar och kvinnor är arbetslöshetssiffrorna bland de högsta i landet. Vid årsskiftet hade vi en öppen arbetslöshet bland 20—24-åringarna på 10,5 26—14,4 96, om man räknar in beredskapsarbetena. Arbetslösheten är alarmerande för vårt län och övriga Norrlandslän. Ändå hör vi aldrig något om det från socialdemokraternas sida. Vi har ju så låg arbetslöshet i landet, brukar socialdemokraterna säga. Uppenbarligen har socialdemokraterna redan räknat ut Norrland. Thage G. Peterson sade i debatten att arbetslösheten går ner i skogslänen. Han räknar inte med ungdomarna. I de fem skogslänen har arbetslösheten stigit bland ungdomarna. Så de norrländska ungdomarna räknas tydligen inte heller. Det är inte underligt, om våra ungdomar är de stora förlorarna i dagens välfärdssamhälle. Detta är naturligtvis ingen tillfällighet. Det är helt enkelt ett uttryck för socialdemokratisk koncentrationspolitik, som också innebär ett stort ointresse för ungdomar och alla andra som bor i skogslänen. Ansvariga i kommuner och län är tydligen inte heller mycket värda enligt socialdemokraterna, för utskottets ordförande talade uttryckligen om risken med länsanslagen. Där fick länsmyndigheterna sitt betyg. Det är väl också därför som regeringen på tre år inte velat höja länsanslagen. Den har inte förtroende för de kommunala myndigheterna. Detta är häpnadsväckande. Herr talman! Den tidigare debatten här i dag har till stora delar varit pinsam, tycker jag, därför att den inte har varit hederlig. Jag är rädd för att den kommer att ytterligare urholka människors förtroende för politiker. Vi har ett betänkande, vi har svart på vitt på vad de olika partierna tycker. En utomstående som läser inser snart att majoritetsskrivningen ger betydligt mer pengar till regionalpolitiska satsningar än socialdemokraternas förslag. Det behövs emellertid konkreta förslag från regeringen för att förverkliga detta och ytterligare beslut av riksdagen, vilket jag hoppas kan ske redan i oktober månad. Socialdemokraterna har genom att inte ställa upp på denna ökning av anslagen försatt sig själva i en omöjlig situation, som de sedan försöker klara sig ur. Om Thage G. Petersons uttalande, att nu skall det regionalpolitiska arbetet läggas åt sidan, vill jag säga att det skulle ha varit ett ännu större svek mot skogslänen om hans eget förslag hade förverkligats. Här i dag har Thage G. Peterson gjort en helomvändning. Han hade naturligtvis inget annat val — han är skyldig att följa riksdagens beslut. Jag trodde bara inte att omvändningen skulle komma så snabbt, men jag är glad för att den kom. Thage G. Peterson har nu sagt att ett paket kommer. Detta är vad vi väntat på. Vi hoppas nu att han i sommar fullföljer den planerade presentationen av olika projekt som han talat om och snabbt ger oss en proposition. Taktiken måste sättas åt sidan. Regionalpolitiken är alltför angelägen och nödvändig för att fuskas bort på det sätt som socialdemokraterna gör. Jag räknar med att det då självfallet också finns stora pengar till X-paketet. Jag begärde i en motion i fjol ett åtgärdspaket för Gävleborgs län. Kommunerna hemma har tagit upp detta, socialdemokraterna har tagit upp det i länsstyrelsen, och tillsammans har man arbetat fram ett X-paket med goda förslag på flera angelägna områden. Ett oavvisligt krav är att konkreta insatser görs även i länets inlandskommuner — Ljusdal, Bollnäs, Ovanåker, Ockelbo och Hofors. Vi behöver pengar till vårt X-paket, som vi tagit fram i samverkan, för att kunna ge bättre framtidsmöjligheter åt vårt län och dess invånare. Jag är glad och tacksam för att den samlade oppositionen har öppnat dörrarna till ökade regionalpolitiska anslag för att möjliggöra denna framtidssatsning.

Herr talman! I går kväll vid den här tiden spelade IFK Göteborg mot skotska Dundee i UEFA-cupen. Jag kom att tänka på den matchen när jag hörde Gunnel Jonängs inledning. Ni som till äventyrs såg andra halvlek vet att Dundee pressade oupphörligt mot Göteborgsmålet men inte lyckades få in bollen i mål. Fru Jonäng har upphört att förvåna mig. Hennes talekonst är stor, och hennes anförande inleds alltid med en våldsam attack på den socialdemokratiska regeringen. När hon sedan går ner i varv och kommer in på det hon har att säga, är det ibland för att inte säga ganska ofta mycket kloka saker som fru Jonäng säger. Dagens debatt har gett ett entydigt besked: Regionalpolitik är viktig i alla delar av vårt land. Varje region har sina problem. Oberoende av varifrån talarna kommit, vilket parti man tillhör, vilket område man representerar, har kraven varit likartade: mer statligt stöd till mitt län, till min region. Detta visar, herr talman, på ännu en viktig sak: behovet av en kraftfull, genomtänkt regionalpolitik från statsmakternas sida. I takt med de förbättrade ekonomiska förutsättningarna blir också den socialdemokratiska regeringens regionalpolitik alltmer slagkraftig, och där tror jag fru Jonängs och mina åsikter skiljer sig en del. Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar, framträder detta tydligt. De ordinarie regionalpolitiska anslagen har mer än fördubblats sedan 1982, och regeringsförslaget innehåller kraftiga höjningar också i år. Och det behövs sannerligen. I Gävleborgs län, som jag representerar, är problemen många och stora. Vi har, tillsammans med Norrbotten, Blekinge och Värmland, den högsta arbetslösheten i landet. Få län konkurrerar med oss när det gäller utflyttning. I absoluta tal har befolkningen i länet minskat med nära 4 000 personer de tre senaste åren. Problemen är stora — men det är viljan att göra något åt dem också. Förslag till åtgärder har växt fram hos enskilda och organisationer, hos företag, myndigheter, kommuner och landsting. På socialdemokratiskt initiativ i länsstyrelsens styrelse utarbetades ett åtgärdsprogram för regional utveckling i Gävleborgs län. Det s.k. X-paketet såg dagens ljus. I en motion till årets riksmöte, 1986/87:A456 med Olle Westberg i Hofors som första namn, har vi socialdemokrater från Gävleborgs län lyft fram några områden, där det enligt vår uppfattning är synnerligen angeläget med en kraftig ökning av de regionalpolitiska insatserna. Herr talman! För Gävleborgs län är basindustriernas möjligheter avgörande för utvecklingen. En ekonomisk politik som främjar utvecklingen inom järnoch stålindustrin samt pappersoch massaindustrin är för oss grundläggande. Ägarförhållandena och strukturfrågorna inom dessa branscher måste ägnas stort intresse. Utvecklingsfondens möjligheter att förse småföretagarna med riskkapital bör förstärkas. Införande och spridning av ny teknik är långsiktigt viktiga insatser, liksom de stora satsningar som gjorts för utbyggnad av olika teknikcentra. Statliga insatser behövs för att projekten skall kunna genomföras. Herr talman! Utbildningens betydelse för den regionala utvecklingen ökar. Det är därför angeläget att de regionalpolitiska aspekterna ges större tyngd vid fördelningen av utbildningsresurserna. Gävleborgs län har en lägre andel gymnasieoch högskoleutbildade än riksgenomsnittet, medan andelen lågutbildade är stor. För att höja utbildningsnivån krävs insatser på en rad områden. För det första: Resurserna för påbyggnadsutbildningar vid gymnasieskolans yrkesutbildningar i länet måste ökas kraftigt. För nästa budgetår har Gävleborgs län fått 731 platser, vilket motsvarar 2,3 96 av tilldelningen för hela riket. Som jämförelse kan nämnas att länet har 3,5 20 av landets 16-åringar. För det andra: Gävleborgs län bör bli ett testlän för att man skall kunna undersöka möjligheterna för att genomföra ett tredje år på de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna enligt ÖGY:s förslag. För det tredje: Vissa regler för tilldelning av resurser inom utbildningsområdet drabbar befolkningssvaga områden. En friare tilldelning av resurser och en översyn av regelsystemet för en bättre anpassning till regionala och lokala förhållanden behövs. För det fjärde: Högskolan i Gävle — Sandviken bör få resurser för att kunna påbörja försök med distansundervisning i samspel med decentraliserade utbildningar i länet, i första hand med inriktning på den norra länsdelen. Herr talman! Ökade satsningar på utbyggnad av kommunikationerna i länet blir allt viktigare och alltmer nödvändiga. Insatserna bör omfatta såväl vägar som järnvägar och flyg. En fortsatt utbyggnad av E 4-n genom Gävleborgs län har betydelse både för vårt län och för övriga Norrlandslän. Det är bra att det under en tioårsperiod kommer att investeras mer än 4 miljarder kronor utöver ordinarie anslag för att förbättra vägnätet i skogslänen. Redan nästa budgetår anslås 575 milj.kr. för detta ändamål. Vi förutsätter att Gävleborgs län får så stor del av detta belopp att E 4-an mellan Söderhamn och Hudiksvall, liksom andra angelägna vägobjekt inom länet, kan tidigareläggas. Av regionalpolitiska skäl bör satsningen på snabbtåg mellan Stockholm och Sundsvall ges hög prioritet. Herr talman! Britta Sundin talade om behovet av ökade insatser för att förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Jag ber att få instämma i det som hon sade i detta avseende. I samband med länsrapporterna 1985 redovisades på regeringens uppdrag analyser och åtgärdsprogram beträffande kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och utbildningen i länen. Det är viktigt att detta sker fortlöpande. Länsstyrelserna bör enligt vår uppfattning åläggas att årligen särredovisa kvinnornas villkor. I Gävleborgs län är utflyttningen av kvinnor i åldern 16-24 år större än utflyttningen av män i samma ålder. En orsak är naturligtvis att de unga kvinnorna har svårare att få arbete i de basindustrier som präglar och i viss mån dominerar länet och som främst sysselsätter män. För att få behålla de unga kvinnorna måste samma möjligheter till utbildning och arbete tillskapas för dem som för de unga männen. Det kravet är också ett uttryck för vår strävan efter regional rättvisa. Herr talman! De här förslagen som jag har redovisat och som, om de genomfördes, väsentligt skulle stärka Gävleborgs läns möjligheter till en positiv utveckling, är delar av det Gävleborgspaket, det s.k. X-paketet, som presenterades för regeringen i vintras. Då ställde alla upp. I uppvaktningen deltog företrädare för länets samtliga riksdagspartier. Vårt gemensamma krav var en berättigad andel av de extra miljoner för infrastrukturella insatser som regeringen föreslagit skulle gå till Gävleborgs län. Därav ser det ut att bli intet. De borgerliga partierna och vpk har i arbetsmarknadsutskottet gjort gemensam sak. De avslår förslaget om särskilda medel för att stärka och bygga ut infrastrukturen bl.a. i Gävleborgs län. Jag vill ställa en fråga till Gunnel Jonäng. Hur går det här ihop? Fru Jonäng säger ja till kraven på statliga insatser men nej till finansieringen av samma insatser. Herr talman! Utskottet delar vår uppfattning om behovet av fortsatta målmedvetna och intensifierade insatser i Norrlandslänen från statens sida. Likaså delar utskottet den uppfattning som framförs i motion A449 av Wivi-Anne Cederqvist m.fl. om betydelsen av aktiva och riktade insatser för att främja kvinnornas sysselsättning i Gävleborgs län och i övriga Norrlandslän. Allt detta är bra. Men i vanlig ordning stannar det därvid från utskottets sida. Enskilda frågor och förslag tar man i vanlig ordning inte ställning till. Dock skönjer man — vid en noggrann genomläsning av utskottets betänkande i denna del - att utskottets ledamöter är väl införstådda med de utomordentligt stora och angelägna insatser som krävs från statsmakternas sida om Norrlandslänen — och därmed också Gävleborgs län — skall få en ärlig och rejäl chans att utvecklas så att full sysselsättning och ett bättre utnyttjande av länets resurser uppnås. Den av utskottet. föreslagna regionalpolitiska utredningen ser vi fram emot, förutsatt att de som besitter sakkunskap i de här frågorna — dvs. norrlänningar — blir företrädda i utredningen.

Herr talman! Jag fick ett mycket gott betyg av Axel Andersson, fastän jag kanske hade föredragit att liknas vid spelarna från Göteborg, som ju blev cupvinnare, framför spelarna från Dundee, som ju förlorade. De olika projekt som Axel Andersson räknar upp ingår i X-paketet, som vi alla står bakom. Jag har i stort sett samma uppfattning som Axel Andersson. Möjligen skulle jag vilja fråga honom varför det bara skulle gå snabbtåg mellan Stockholm och Sundsvall. Är inte det litet föråldrat synsätt, Axel Andersson? Är det bara vid kusten man behöver snabbtåg? Ett snabbtåg mellan Stockholm och Östersund vore faktiskt också välbefogat. Sedan måste jag säga till Axel Andersson: Även du, min Brutus! Jag trodde att vi skulle slippa upprepa vad majoritetsskrivningen innebär jämfört med socialdemokraternas förslag. Eftersom Axel Andersson drog upp frågan får jag väl, även om det nu upprepas för femtioelfte gången i denna debatt i dag, säga att majoritetsförslaget innebär ökade länsanslag, vilket är positivt för Gävleborgs län. Det innebär också att industriministern skall komma tillbaka till riksdagen med begäran om ytterligare medel utöver de 300 miljonerna för infrastrukturella åtgärder. Jag hade en lång palaver för två veckor sedan med Thage Peterson. Jag kan inte annat än konstatera att det blir, hur man än räknar, mera pengar till Gävleborgs län och alla andra län med den skrivning som oppositionspartierna har gjort jämfört med det socialdemokratiska förslaget.
Herr talman! Först och främst tycker jag som fru Jonäng att dribblandet i matematikens högre skola kan vi lämna därhän. Jag vill bara i all stillsamhet påpeka vad centerns och andras ändrade ställningstagande när det gäller de av regeringen föreslagna särskilda medlen för infrastrukturella åtgärder innebär. Det är att vi tappar tempot i Gävleborgs län liksom i andra län. Majoriteten i arbetsmarknadsutskottet har föreslagit att man begär att regeringen skall återkomma till hösten med konkreta förslag. Om man hade ställt sig bakom regeringens förslag, hade regeringen på riksdagens fullmakt omgående kunna sätta i gång med dessa viktiga insatser i länen. Beträffande snabbtåg, fru Jonäng, är det möjligt att jag redan nu måste ändra mig inför utsikten av att snabbt få hem fru Jonäng till Bollnäs.
Herr talman! Det sista visar stor vänlighet från Axel Anderssons sida. Som bekant bor jag i inlandet och inte efter sträckan Stockholm-Sundsvall. Apropå detta att tappa tempot gjorde industriministern en helomvändning, som jag talade om och som jag har varit glad för. Industriministern sade att han avser att ta fram ett paket. I samma andetag sade han att han har tänkt att redan i sommar presentera de projekt som han är beredd att ta fram. Det finns ingenting som hindrar industriministern att i sommar ta fram de projekt som är aktuella. Sedan får vi titta på det här. Om det tidigast i höst eller redan under sommaren kan komma en proposition, då kan vi så snart det är möjligt i oktober få ett beslut som innebär mer pengar till regionalpolitiska insatser för Norrlandslänen, för Gävleborgs län och för många andra län.

Herr talman! Vi skall inte tvista om hur lång fördröjningen blir eller om det kan gå snabbare än jag tror med det majoritetsförslag som nu föreligger. Jag vet bara att det nya förslaget till beslut är krångligare än det ursprungliga regeringsförslaget, där man hade intentioner om en snabb hantering av de här frågorna. Jag måste också få uttrycka min glädje över att centern har hamnat mer i takt med tiden nu än under den tid då ni delade regeringsansvaret och då Nils G. Åsling hade ansvaret för de här frågorna i flera borgerliga regeringar. Jag erinrar mig att under Nils G. Åslings ministertid försämrades det regionalpolitiska stödet med 300 milj.kr. Då lyftes praktiskt taget hela Gävleborgs län ut ur stödområdet, och det var tack vare intensiv uppvaktning inför arbetsmarknadsutskottet som vi fick behålla åtminstone Söderhamn i stödområdet. Jag ser med glädje den mer progressiva syn som Gunnel Jonäng och centerpartiet har på regionalpolitiken i dag. Jag hoppas bara att min lilla misstanke att detta är förknippat med majoritetsförhållandena i riksdagen kommer på skam.

Herr talman! Kopparbergs län har under 80-talet varit en region med betydande problem. Många arbetsplatser har gått förlorade, inte minst i den konkurrensutsatta sektorn. Befolkningsutvecklingen har varit negativ. Befolkningen har under de senaste sex åren minskat med i det närmaste 4 000 personer. Enbart de två senaste åren har utflyttningen uppgått till 1 400 personer. Mot den bakgrunden var det naturligt att det besked om en ny strukturplan som den nya ledningen för SSAB gav i början av februari mottogs med bestörtning. Det stod dock snart klart att den nya SSAB-ledningens planer hade dålig förankring i verkligheten. De nedläggningshotade enheterna vid Domnarvet var knappast olönsamma. Framför allt var gruvdivisionen inte alls det krisföretag som den nya ledningen försökte utmåla den som. Gruvorna hade visat hygglig lönsamhet under hela 80-talet. Genom den dollarsäkring av intäkterna som skett kommer det också att gå runt i år och nästa år. Efter månader av plågsam ovisshet börjar nu läget klarna. Vad som händer med elektrostålverket och Morganverket i Domnarvet kan diskuteras. Mycket viktigt är dock att gruvan i Grängesberg har fått den respit som var nödvändig för samhällets överlevnad och som dessutom var företagsekonomiskt motiverad. Inte minst viktig är också den satsning på Västerbergslagen som regeringen aviserat. Vi kan börja se framtiden an med en försiktig optimism. Det är emellertid mycket viktigt att nu handla snabbt och handla med förnuft och framsynthet. Först måste gruvornas relation till SSAB under 1987 och 1988 klaras ut. Den interna kurssäkring som föreligger inom företaget skall hållas. Därigenom vet vi att gruvorna inte kommer att pådyvlas några förluster under dessa två år. De eventuella dumheter som den tidigare SSAB-ledningen kan ha begått får den nya ledningen finna sig i att ta ansvar för. Det väsentliga är dock framtiden. Det är nu viktigt att snabbt ombilda gruvorna i Grängesberg till ett nytt bolag. Därigenom kan gruvdriften fortsättas i ordnade och förnuftiga former. Samtidigt måste nya initiativ tas. Utvecklingen av vanadin och ferrit måste snabbt sättas i sjön. Vidare måste det högintressanta fosfatprojektet snabbt bli verklighet. Därigenom kan man skapa grunden för en ny kemisk industri som kan ge arbete för lång tid framöver, även för det fall att den egentliga gruvdriften skulle avvecklas. Andra planer finns också vid gruvdivisionen, även om det för dagen kan vara för tidigt att gå in på detaljer. De resurser som finns i form av personal som är kunnig och van vid industriell verksamhet, i form av en framsynt företagsledning och i form av lokaler måste tas till vara. Och det är av största vikt att handla snabbt. Därför säger jag i dag till industriministern och till industridepartementet: Se till att det nya gruvbolaget snabbt kommer till stånd och att det får de resurser som gör att nya initiativ kan utvecklas. Efter en svår vinter och vår börjar en ny, behärskad optimism att återvända till Grängesberg och Västerbergslagen. Ta vara på den och gör den till ett vapen för framtiden! Det gäller inte enbart att ta vara på de industrier som finns i regionen. Nya arbetstillfällen, nya industrier och modern teknologi måste lokaliseras till Västerbergslagen. Inte minst måste tjänsteproducerande företag i både offentlig och privat regi bli nya delar i ett expanderande näringsliv. Regeringen har lovat särskilda insatser för Västerbergslagen. Vi tar fasta på det löftet. Statsmakter och lokala krafter måste tillsammans se till att framtidstron vänder åter till och behålls i regionen. Med gemensamma insatser kan den traditionella industrikulturen förnyas och förvandlas till den kraft som ger nya arbeten och utveckling till Västerbergslagen.